Herr talman! Det är inte så lätt för en lekman att argumentera för forskningsinsatser och ge sig in på att försöka beskriva vad ganska så avancerade forskare skall uträtta. Därför väljer jag, när jag skall ge ett svar till herr Lindberg, att ur skogshögskolans anslagsframställning ta några få tjänster och ange hur man motiverar dem. Den första tjänsten avser en forskningsledare för bekämpning av virkesskadesvampar. Det gäller i första hand att utröna hur man skall klara skyddet av rundvirke, träkonstruktioner, stängselstolpar och ekonomibyggnader inom jordbruket. Det är alltså bl.a. fråga om impregnering och skydd av virke. Har man i sin ungdom ägnat mycken arbetstid åt att gå och byta ut gamla avruttnade gärdsgårdsstörar, har man kanske litet extra känsla för den här forskningen. ”Genom att insektsskadorna inom skogsbruket under de senaste åren blivit alltmera omfattande har skogsentomologiska avdelningen vid högskolan i allt större omfattning fått engagera sig i ren serviceverksamhet till men för forskningen.” — Man har inte tillräckliga resurser. Den som har sett hur det ofta ser ut vid kanterna av ett hygge med ofta svåra insektsangrepp är nog övertygad om att en sådan här forskningsinstans är motiverad och bär sig bra.

Vi har en stor respekt för nuvarande restriktioner när det gäller att bekämpa bl.a. lövsly, men samtidigt har vi fått en bister erfarenhet av hur svårt det är att komma till rätta med dessa problem. Därför är jag helt övertygad om att det även på den här punkten gäller en forskningsinsats som är mycket välmotiverad. Herr Lindberg tyckte tydligen särskilt illa om att en tjänst som biträdande professor i populationsekologi, skulle tillstyrkas. Det gäller forskning om bl.a. en reglering av smågnagarnas tillväxt. Sorkskador är ett stort problem vid skogsodling och fröplantager. Jag finner det ganska märkligt att herr Lindberg här argumenterar mycket hårt mot tjänster som finns med i skogshögskolans anslagsframställning — som han själv medverkat till att utarbeta.

Herr talman! Herr Lindberg säger här att reservanterna är beredda att satsa drygt 5 milj.kr. Han säger att det är en djärv satsning. Så långt kan jag hålla med honom. Det är en korrekt redovisning. Vad det här egentligen gäller i debatten mellan reservanter och majoritet är faktiskt mer en fråga om initiativrätten och rätten att ta ställning och fatta beslut för framtiden. Frågan gäller om det skall fattas ett beslut i riksdagen eller om det hela skall vara väl uppknutet i utredningar och att förslag sedan skall läggas fram via proposition. Det här är ingen ny debatt. Vi förde den också under fjolåret. Förslagen är inte så löst underbyggda som herr Lindberg vill göra gällande. De är väl förankrade hos den expertis som man har haft kontakt med i skogshögskolan. När vi behandlade denna fråga i fjol lät man sig nöja med att det kanske var 1973 års skogsutrednings uppgift att titta på den. Senare under året kunde vi erfara hur regeringen ändå, utan att avvakta 1973 års skogsutredning, tog initiativ till betydande förändringar i skogsvårdslag och naturvårdslag — i frågor som också rimligtvis kunde ha hört hemma i 1973 års utredning. Det är tråkigt att man skall hamna i en debattsituation där de delade meningarna handlar mer om formaliteter än om sakinnehåll. Jag tycker att det är värdefullt att herr Lindberg inte har hävdat att de tänkta åtgärderna skulle vara felaktiga. Man kan nämligen inte i den ena stunden säga att detta inte hör hemma i frågor om virkesbalansen, och påstå att tjänsterna hör hemma någon annanstans, och sedan i den andra stunden hävda att det här måste bli fråga om ett dubbelarbete, eftersom det hela är 1973 års utrednings uppgift. Det kan bara vara fråga om det ena, herr Lindberg. Jag tycker att vi skulle kunna vara eniga om att det för framtiden krävs så pass betydande insatser för utvecklingen, föryngringen och reproduktionen av skogen att detta bara är ett litet första steg. När det gäller behovet av att omsätta resultat i praktisk handling tycker jag att det är i linje med denna strävan att låta den grupp av människor i samhället som skall sköta undervisningen också få resurserna.

Herr talman! Låt mig först säga till herr Enlund att jag inte tycker illa om någon av de tjänster vid skogshögskolan som man yrkat medel för. Jag finner bara motiveringen för tjänsterna vara underlig. Man anför försämrade virkesbalanser som argument för tjänster som är lågt prioriterade av skogshögskolans styrelse men som rör forskning på helt andra områden. Jag skall dock gärna erkänna att tre av de tjänster som ingår i motionärernas förslag har en direkt anknytning till virkesbalansen. Dessa tjänster ligger i prioritetsgrupp 2, och jag utgår från att det enbart är brist på medel som gjort att skogshögskolan inte fått sina äskanden tillgodosedda. Det gäller en forskningsledare för forskning rörande medel för bekämpning av virkesskadesvampar, en fältherbolog och en konsulent för skogsskyddsfrågor i vad gäller skadeinsekter. Till herr Larsson i Borrby vill jag säga att det mycket riktigt är fråga om en djärv satsning på skoglig forskning. Kostnaderna är drygt 5 milj.kr. budgetåret 1975/76. Utgifterna för åtgärdsprogrammet ökar nästa budgetår från 2 milj.kr., till 2,5 miljoner för det därpå följande budgetåret och till 2,7 miljoner för 1977/78. Skogshögskolan räknar med att arbetet kan ta tre till fem år. Kostnaderna kan mycket väl vara uppe i 13 miljoner innan det hela är färdigt. Mot den bakgrunden frågar jag mig: Bör man med tanke på att skogsutredningen ändå i stort har att utföra detta arbete göra denna satsning på åtgärdsprogrammet? Jag har inte på något sätt kritiserat programmet som sådant. Vad jag har kritiserat är att man gör denna satsning på två ställen: dels i utredningen, dels på skogshögskolan. Jag tror inte att vi har så gott om resurser att vi har råd att slösa med dem på det sättet. Det är helt riktigt, herr Larsson i Borrby, att det inte är fråga om några lösa förslag. Jag hoppas att det inte finns någon som betraktar det arbete som utförs i 1973 års skogsutredning och i skogsadministrativa utredningen som löst och ogenomtänkt. Vad jag vänder mig mot är att man skall göra ett dubbelarbete, som vi vet kommer att kosta minst 7,2 milj.kr.

Herr talman! Låt mig bara än en gång beklaga att det skall framstå som om vi hade så vitt skilda uppfattningar när avsikterna ändå sammanfaller i så hög grad. Reservanterna har alltjämt den uppfattningen att det är möjligt att göra denna satsning-med en gång och överlämnar med stort förtroende åt skogshögskolan att genomföra detta. Jag bestrider bestämt att det behöver uppstå något dubbelarbete. Jag har tvärtom den förhoppningen att man i mycket gott samarbete mellan skogsutredningen och skogshögskolan skall kunna klara denna uppgift. Jag är helt övertygad om att skogsutredningen har så betydande uppgifter utöver denna att någon brist på sysselsättning inte behöver ifrågakomma.
Herr talman! Bara några synpunkter i anslutning till denna debatt. Det råder väl inga delade meningar om att vi behöver satsa på skogsvård och skogsforskning. Jag skall inte upprepa vad som är redovisat på den punkten i propositionen. Men jag tycker att det finns anledning att här markera att utrymmet för satsningar på forskning är begränsat och att det finns oändligt många uppgifter som vi vill satsa på. Det är därför angeläget att vi får tillfälle att göra välplanerade satsningar och att prioriteringar får ske. Nog är det litet anmärkningsvärt, trots allt, att man utan vidare för fram förslag om att satsa på program som skogshögskolans styrelse inte haft tillfälle att ta ställning till.

Jag undrar om vi då får den riktiga planeringen och prioriteringen av de resurser som vi här skall använda. Det som ytterligare konfunderar mig är att man nu är beredd att satsa på skogshögskolans centrala verksamhet, men i den förra avdelningen av den här debatten ville man minska resurserna för skogsvårdsstyrelsernas verksamhet. Är det ett uttryck för planering? Jag föreställer mig att om vi skall kunna tillgodogöra oss de resultat som vi vill ta fram inom skogshögskolans verksamhet, är det tvärtom angeläget att verkligen satsa också på skogsvårdsstyrelserna, så att vi kan föra ut resultaten i praktiken. Allt det här sammantaget — jag har följt debatten och den redovisning som Sven Lindberg gav av hur anslagen här har hanterats — leder mig till slutsatsen att det tycks vara fråga mera om att på bägge de här punkterna få tillfoga regeringen ett nederlag än om att eftersträva att på rätt sätt planera de resurser som står till vårt förfogande.

Herr talman! Jag vill i all vänlighet anhålla om att jordbruksministern inte misstänkliggör våra ambitioner. Personligen kan jag deklarera att jag inte på något sätt upplever en prestigekamp i det här avseendet. Jag har full förståelse för att regeringen inom sin fastställda ram naturligtvis har ansvaret för en helhetsbild, och man har inte funnit sig ha möjligheter att göra den här satsningen i budgetpropositionen. Det kan finnas många godtagbara förklaringar till det. Nu råkar vi ha den situationen att vi diskuterade denna fråga redan under fjolåret. Den allvarliga svackan i virkesbalansen var ju ändå förväntad långt innan vi fick exakta fakta på bordet. Från oppositionens sida har vi bedömt saken så, att här gäller det att så fort som möjligt se till att resurser sätts i händerna på den myndighet som vi har förtroende för.

Jag har sagt tidigare i dag att jordbrukshuvudtiteln ändå inte är den huvudtitel som har dragit till sig de stora bitarna av våra samlade samhällsresurser; det är inga nämnvärda ökningar i övriga sammanhang. Jag skulle faktiskt bestämt vilja vädja: Låt oss ta bort eventuella prestigeambitioner ur sammanhanget och enas om att ingen kan ifrågasätta behovet av satsningar på det här området! Detta är en liten och blygsam början, och det vållar inte någon som helst olyckshändelse om reservanterna skulle råka vinna.
Herr talman! Jag fann att utskottets ordförande omedelbart konstaterade att en sådan här ordning inte borde gälla men att det var ett undantag i det här fallet. Det skulle bero på att en myndighet hade haft uppfattningen att dessa insatser borde göras nu. Men det program som reservanterna vill anslå pengar till i dess helhet har ju ingen beslutande myndighet haft tillfälle att yttra sig över. Det är det som är anmärkningsvärt — att reservanterna på detta sätt, över huvudet på den beslutande myndigheten, vill satsa så pass Mycket pengar på den här typen av åtgärder. Jag vill bara påpeka att det väl ändå är rätt angeläget att det blir någon ordning när det gäller det sätt på vilket vi skall hantera knappa medel.

Herr talman! Låt mig bara för undvikande av missförstånd säga att när jag talar om beslutande myndighet, avser jag den församling som strax skall samlas här för att fatta beslut. Det bör väl inte vara orimligt för statsrådet att tänka sig att en sådan beslutande församling kan ta ställning i det här ärendet.
Herr talman! Om herr Larsson i Borrby avsåg riksdagen, så vill jag säga att jag är väl medveten om att riksdagen har rätt att fatta det beslut som riksdagen vill fatta. Jag har bara trott att vi här i riksdagen också hade en viss respekt för de styrelser som vi tillsätter och som skall sköta verksamheten ute i våra statliga verk. Det är litet anmärkningsvärt att forskning 100 inte de får ha ett ord med i laget innan den här beslutande församlingen spikar ett så pass kraftigt anslagsmässigt påslag, vilket tydligen är på väg att ske.

Herr talman! Vi hade före middagspausen ett meningsutbyte mellan ordföranden i jordbruksutskottet och jordbruksministern. Det gällde ett avsnitt där de inte hade samma uppfattning. Jag kommer att behandla ett avsnitt där de båda herrarna är överens. Jag hade nog sett att man även på det här området hade haft delade meningar och att det funnits chans att få igenom de synpunkter som jag motionerat om. I motionen 877 har vi yrkat att stödet till ungdomsverksamhet med anknytning till jordbruket skulle höjas med 50 000 kr. till sammanlagt 550 000 kr. Men förslaget har inte vunnit gehör hos utskottet. Jag hade nog hoppats att denna blygsamma höjning i förhållande till statsrådets förslag skulle ha biträtts av utskottet. Det är att märka att anslaget till denna verksamhet legat stilla på samma nivå under tio år. Förutsättningen för att de organisationer som sysslar med denna verksamhet kunnat fortleva har varit idealitet hos såväl medlemmar som anställda. Jag vet att vissa av de anställda tidvis har fått ta tjänstledighet utan lön för att finanserna skulle gå ihop. De specialorgan inom 4 H som driver denna verksamhet har fått erfara detta. Dessa specialorgan befinner sig nu i en mycket brydsam ekonomisk situation. Verksamheten består till övervägande del av individuella arbetsuppgifter med anknytning till jordbruk, skogsbruk och hem och hushåll, som redovisas i en särskild arbetsbok, vilken också är försedd med en ekonomisk redovisning. Denna verksamhetsform kräver en individuell rådgivning till varje medlem och blir därför särskilt kostnadskrävande. Verksamheten behöver också en fortlöpande översyn i form av revidering av handledningsmaterialet och utbildning av handledare, vilket kräver ökade resurser. Det är svårt att i ökad utsträckning försälja lotter och i övrigt samla in medel av olika slag till sådan här verksamhet. Från statsmakternas synpunkt måste däremot denna yrkesutbildning, som ungdomarna tillägnar sig i klubbarbetet, anses vara en föga kostnadskrävande investering, inte minst om den jämförs med de övriga former av yrkesorienterande forskning utbildning som står de unga till buds. Trots alla ekonomiska svårigheter har verksamheten tilldragit sig ett allt större intresse bland ungdomarna. Detta är inte minst fallet bland tätorternas ungdomar, som i tusental kommit till de speciella ungdomslantgårdar med djur och växter, som under senare tid vuxit upp i närheten av de större tätorterna. De organisationer som bedriver denna verksamhet, och som delvis finansierar densamma genom rubricerade bidrag, har stor betydelse för personlighetsutvecklingen hos en stor grupp unga människor, och det är därför angeläget att samhället ger ett stöd av den storleksordningen att verksamheten kan fortsätta. Till sist vill jag påstå att utskottets skrivning inte är relevant om man nu menar att propositionen 14 i år, om utformning av det statliga stödet till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet, skulle kunna ge bättre förutsättningar för de organisationer som bedriver den här relaterade verksamheten. Det är mestadels en öppen verksamhet man bedriver med icke medlemmar och här kan man inte få del av det generella stödet. Likaså är det en individuell rådgivning och här får man inget stöd av den nämnda propositionen. Så vill jag vädja såväl till departementschef som till utskott att man nästa år försöker få klart för sig att de organisationer som bedriver denna verksamhet bland ungdomar har små resurser att fortsätta med denna del av sina aktiviteter, och att därför såväl departement som utskott kommer, att vara mera välvilliga. För denna yrkesinriktade verksamhet, herr talman, anser jag vara mycket värdefull.

Herr talman! Min egen motion 1561 omfattar i fråga om det vi nu diskuterar ett önskemål att viss försöksverksamhet inom jordbruket utföres så att den blir till största möjliga nytta för praktisk odling. Det tycker utskottet också, och då skulle man ju kunna vara nöjd med det och gå ned från denna talarstol. Skillnaden mellan min och utskottets uppfattning är emellertid den att utskottet anser att försöksverksamheten skall planeras och utföras så att dess krav uppfylles eller att åtminstone goda förutsättningar finnes att praktiska och lokala intressen beaktas. Det är kanske ett typiskt utskottsspråk. Man vill inte eller vågar inte ta ställning. Man har inte full klarhet i hur det ligger till med den faktiska och praktiska verksamheten. I stället borde man säga att man tycker som motionären och därmed tillstyrker motionen. Är det med verkligheten överensstämmande, som utskottet säger, att det är tillfredsställande i fråga om försöksverksamheten? Frågar man de ansvariga på lantbrukshögskolan så måste de naturligtvis svara ja. Annars medger de att de inte på ett riktigt sätt har förvaltat de anslag som de har fått. Frågar man lantbruksnämnderna så svarar de nog på samma sätt. Annars medger de att samarbetet med lantbrukshögskolan inte har fungerat, och då finns det risk för anmärkning. Nu har inte alla lantbruksnämnderna den uppfattningen att det är väl beställt med den mer praktiska försöksverksamheten. Jag vet att det finns en önskan att vara mindre bunden av en mera konventionell verksamhet för att inte tala om den uppfattning som man har inom kretsar i LRF och jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse i de här frågorna. De anser att försöksverksamheten utnyttjas för litet. Varför? Jo, därför att alltför litet av verksamheten leder till ett praktiskt ekonomiskt resultat. Är det så, som flera jordbrukare och organisationer påstår, att resultaten av denna verksamhet inte svarar mot insatserna, då tycker jag det är allvarligt. Om det är så — och här vänder jag mig till utskottets värderade ordförande — som det har rapporterats till mig, så försvarar utskottet en verksamhet som icke motsvarar det praktiska jordbrukets krav. Utskottet döljer att det ute på fältet finns en bundenhet som man har svårt att frigöra sig från på grund av att anslagen dirigeras till den mer teoretiska forskning och försöksverksamhet som lantbrukshögskolan bedriver. Om inte utskottet uppmärksammar dessa förhållanden är jag övertygad om att det kommer att bli en spricka mellan å ena sidan den praktiska fältarbetaren och jordbrukets eget folk och å andra sidan de som nu bedriver försök och skriver vetenskapliga avhandlingar, som ibland bara en inre krets av vetenskapare kan eller har lust att tyda. Jag har en utomordentligt stor respekt för lantbrukshögskolans i många stycken välmeriterade och välkända forskare — jag känner flera av dem. Men det är inte ovanligt att dessa kunniga män blir så exalterade av sin egen forskningsverksamhet, där prestationerna bedöms mellan forskare inom och utom landet, att man glömmer det närliggande, primära målet, att förse Sveriges jordbrukare med praktisk rådgivning och praktiskt användbara resultat. Herr talman! När jag nu sagt detta skulle jag bara vilja nämna några ord om den diskussion som försiggick i kammaren före middagspausen. Eftersom jag också där är motionär är jag litet förvånad över den debatt som förekom med anledning av anslaget till den skogliga forskningen vid skogshögskolan. Att motionen 1551 kommit till har sin naturliga grund i diskussionen om våra sjunkande virkestillgångar. När petita skrevs hade departementet och riksdagen inte fullt klart för sig att läget var så allvarligt som det var. Men när petita lämnades till riksdagen var situationen annorlunda — då hade vi aningar om vad man skulle komma till. Vad gör då vi motionärer? Jo, vi pekar på behovet och tar upp de här frågorna. Vi säger: Vad är nästa prioritering som skogshögskolan behöver? Vad är angeläget? Jo, det är de åtgärder som skogshögskolan själv har prioriterat i andra omgången. Det är också vad vi motionärer har föreslagit, och det är väl inte så konstigt. Vi har varit förutseende, menar jag, för på detta sätt kommer man snabbare fram — ett eller två år tidigare = med de anslag som behövs i en besvärlig situation. forskning Svårare är det inte, och det är mot den bakgrunden som kammaren skall gå att votera. Jag tycker det är helt naturligt att vi mot denna allvarliga bakgrund har tagit upp frågan. Moderata samlingspartiet brukar ju inte betraktas som ett parti som slösar med pengar.

Herr talman! Det var bara ett fåtal av utskottets ledamöter som förstod motionen 1561, säger herr Lothigius, och jag vill hålla med honom på den punkten. Jag förstod inte riktigt vad herr Lothigius avsåg med motionen, och jag blev ännu mer konfunderad när herr Lothigius här i så pass hårda ordalag, utan saklig grund, kritiserade hela försöksverksamheten. Jag var alltså litet konfunderad över motionen — det medger jag — men jag trodde att den hade gjort sitt i och med att den var väckt och att den sedan skulle falla i glömska. Men jag tycker det är väldigt allvarligt med den här kritiken. Jag vet inte vilka erfarenheter herr Lothigius har av lantbrukshögskolans och andra organs jordbruksförsöksverksamhet. Herr Lothigius har i alla händelser inte i motionen eller i inlägget här anfört några fakta som ger honom rätt att framföra denna hårda kritik. Min personliga erfarenhet är att den försöksverksamhet som lantbrukshögskolan bedriver är mycket värdefull. Jag följer den noggrant, och jag tar tillfället i akt att säga att den på ett alldeles utomordentligt sätt redovisas i lantbrukshögskolans kontinuerliga publiceringsverksamhet. Min övriga erfarenhet hämtar jag från den försöksverksamhet som med statligt stöd bedrivs av Sveriges oljeväxtintressenters förening, av hushållningssällskapen, av lantbruksnämnderna, av fröodlarföreningarna och i försöksringarna. Så kommer herr Lothigius och säger att man skall bedriva en försöksverksamhet som förser jordbruket med användbara resultat. Ja, jag vet inte vilka jordbrukare herr Lothigius har träffat som upplever frånvaron av användbara resultat. Jag har själv de allra bästa erfarenheter av den försöksverksamhet som bedrivs, och vi har inte någon bättre expertis att ställa upp än den som finns på lantbrukshögskolan. Jag måste därför uttrycka min stora förvåning över herr Lothigius hårda kritik. Om herr Lothigius i stället i mera exakt formulerade krav hade visat på vad som skulle ändras, så hade jag haft underlag för att diskutera saken, men det har jag tyvärr inte nu. Därför kan jag bara än en gång understryka det värde som jag tycker att man på mycket seriöst håll har anledning tillmäta den försöksverksamhet som pågår och det förtroende som det arbetet åtnjuter. Om herr Lothigius hade sagt att vi skulle öka resurserna för en försöksverksamhet rörande en alternativ odling, så skulle jag ha hållit med honom. Där behövs ökade resurser. Det erkänner man också på lantbrukshögskolan, där man säger att man så småningom måste i exakt försöksverksamhet verifiera vad man nu tror, om man skall få någon ordning på den debatten. Men den saken nämnde inte herr Lothigius.
Herr talman! Ja, man tar väl till litet hårda uttryck för att talet skall gå hem, när man försöker klargöra vad man menar. Men jag tycker att utskottets värderade ordförande ändå är litet långt borta från verkligheten. Jag har också sagt att jag har stort förtroende för lantbrukshögskolans forskare. Men den diskussion som f. n. pågår ute på fältet kan inte ha undgått herr Larsson i Borrby. Så sent som i februari var försöksledare från hela landet samlade till ett försöksledarmöte, och då skrev man i en rapport att försöksverksamheten utnyttjas för litet. Jag citerar här ur en tidning för den 14 februari: ”Men att utnyttjandet av försöken i rådgivande syfte blir allt mindre är mycket allvarligt. Rådgivning och försöksverksamhet måste arbeta i mycket nära kontakt med varande ——=—. Tyvärr är inte försöksorganisationen bra mer än i enstaka län.” Sedan fortsätter man och säger att ”försöken ska lokaliseras så att resultaten kan utnyttjas under de skiftande betingelser som finns. — De får varken vara för centraliserade eller för spridda. En snabbare publicering av försöksresultaten och helst i en samlad redovisning som i hög grad skulle öka tillgängligheten, är ytterligare ett önskemål från rådgivningen.” Därefter håller man upp ett varnande finger och talar om medeltalsdiskussionen, alltså att försöksverksamheten ger resultaten i form av medeltal. I det sammanhanget sägs följande: ”Ja, nog är det väl så att medeltal inte berättar så mycket om verkligheten?

Försöken får inte teoretiseras, säger man. Avslutningsvis heter det: ”Vi ska definitivt inte ha försöksverksamhet för försöksverksamhetens egen skull.” Detta, herr ordförande i utskottet, är den diskussion som förs av försöksledarna när en hel rad av dessa duktiga gossar är församlade. Och det är precis vad jag har menat och framhållit i min motion.

Herr talman! Det var ju värdefullt att vi fick denna redovisning. Till den vill jag bara lägga att jag anser att den diskussion som pågår bland försöksledarna inger mycket goda förhoppningar för framtiden med tanke forskning forskning 110 på deras självkritiska sätt att bedöma sin verksamhet och försök att finna de lämpligaste formerna. Jag menar att det inte skulle tjäna något vettigt ändamål att riksdagen rakt ut i luften beslutar att försöksverksamheten skall göras bättre. Jag anser att vi med förtroende kan överlåta åt försöksledarna att diskutera hur verksamheten skall kunna förbättras. Den självkritiska bedömning som här har redovisats inger goda förhoppningar om ett bra resultat. Jag vill, herr talman, också passa på att kommentera vad herr Johansson i Växjö sade i sitt inlägg om anslaget till 4H-verksamheten. Utskottet har inte ansett sig kunna hugga tag i en speciell organisation och tillmötesgå dess aldrig så behjärtansvärda önskemål. Vi har hänvisat till att utbildningsministern har för avsikt att lägga fram en proposition beträffande insatserna inom ungdomsområdet till innevarande riksmöte. I det sammanhanget har man också möjlighet att skapa sig en helhetsbild och göra en bedömning som ger rättvisa åt liknande och likvärdiga organisationer. Jag tror att också motionären har förståelse för att ett ställningstagande för en speciell ungdomsorganisation får långtgående följdverkningar. Vi vill med detta ha sagt att behandlingen av motionen inte får uppfattas så att utskottet skulle ställa sig oförstående till den verksamhet som bedrivs i just den organisation som herr Johansson motionerat om.
Herr talman! Nu har jordbruksutskottets värderade ordförande alltså erkänt att jag har rätt i denna fråga — kanske med tillägget att jag varit före min tid. Jag ber att få tacka honom för detta.

Herr talman! Under rubriken ”Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling” behandlas två motioner som utskottet avstyrkt med olika motiveringar. Utan att ställa något yrkande mot ett enigt utskott vill jag uttrycka min förvåning över utskottets enhälliga ställningstagande och kort kommentera motionernas yrkanden.

Efter sammanslagningen mellan Hammenhög och Ohlsens Enke torde Sveriges Utsädesförening, Hammenhögs institution och Weibullsholm ha ungefär samma förädlingsbudget för trädgårdsväxter. När nu Hammenhög sedan några år har bidrag för denna verksamhet är det en rättvisesak att även den andra förädlingsinstitutionen tillerkänns ett liknande anslag. Weibullsholm har gjort grundläggande undersökningar inom trädgårdsväxtförädlingen, vilket haft avsevärd betydelse även för andra förädlingsinstitutioner. Produktionen av köksväxter är av stor betydelse för den svenska folkhälsan, och det får anses viktigt att konsumtionen av dessa födoämnen i största utsträckning kan baseras på inhemsk produktion med dess höga kvalitet och med full insyn beträffande bekämpningsmedel o. d. Den andra motionen, nr 1525, berör den förädling av sojabönan som under en längre tid pågått vid firman Algot Holmberg och Söner i Norrköping. Man har där lyckats framställa en typ av sojaböna som lämpar sig för den nordeuropeiska klimatregionen. Sojabönan är ju överlägsen andra vegetabiliska proteinprodukter däri, att den är en färdig matböna för direkt mänsklig konsumtion, och den innehåller därtill ett protein av mycket hög kvalitet. Hittills har den mest använts i trädgårdsodling. Dess egenskaper är dock så intressanta att allt talar för att kraftiga insatser måste göras för att få fram en sojaböna för fältmässig odling i större omfattning. Det är betydelsefulla förädlingsområden som berörs i de båda motionerna. Inte minst utifrån den förändrade livsmedelssituationen i världen är de värda allt beaktande. Bland åtgärder för ökad livsmedelsproduktion ingår som en viktig länk forskning och förädling för åstadkommande av växtslag med högre avkastning och kvalitet och bättre motstånd mot angrepp och sjukdomar. Herr talman! Vi har i vårt land två jämnstora värdefulla växtförädlingsinstitutioner, nämligen Svalövs utsädesförening och Weibullsholm, vilka båda har stor betydelse för jordbruket och livsmedelsförsörjningen. Båda företagens vetenskapsmän, forskare och växtförädlare är väl värda en någorlunda likvärdig stimulans av statligt stöd i sitt grundläggande arbete, vilket jag anser inte har blivit beaktat i det utskottsbetänkande som vi nu behandlar. forskning forskning den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. forskning den det ej vill röstar nej. att riksdagen skulle

Herr talman! I debatten om jordbruksutskottets betänkande nr 1 övergår vi nu till att diskutera det sista avsnittet, som i huvudsak berör miljövårdspolitiken. Jag skall i det sammanhanget nöja mig med att mycket kortfattat kommentera ett par huvuddrag. Jag har i någon mån redan gjort det i mitt inledningsanförande. Det som nu kan sägas vara det väsentliga i samband med utskottsbetänkandet och budgetpropositionen, bilaga 11, är att det över lag i vårt land råder en stor enighet kring ambitionerna när det gäller miljövården. Som framgår av utskottets skrivning samt reservationerna finns det dock på vissa punkter delade meningar om vilka resurser som man är beredd att i nuläget sätta in. Bland de reservationer som innehåller de yrkanden som går längst vill jag nämna dem som gäller naturvårdsverket för miljövårdsforskning. Där har skett en ganska betydande prutning i budgetpropositionen. En rad motionärer har ansett att man borde om inte helt så i varje fall delvis kunna tillmötesgå naturvårdsverkets äskanden. Reservationsvis framförs yrkanden om en höjning med 3 milj.kr. av anslaget till naturvårdsverket för miljövårdsforskning. Det som jag därutöver anser mig ha anledning att kommentera är den centermotion som satsar på en restaurering av våra insjöar. Motionsäskandet slutar på en höjning av anslaget med 10 milj.kr. Det kan synas vara ett stort belopp. Som i många andra sammanhang kan den kritiken framföras att det inte har gjorts tillräckliga utredningar för dessa betydande insatser.

När vi nu för centerns del är beredda att ställa oss bakom höjningen av anslaget till sjörestaureringar så är det med vetskap om att en satsning i detta område är den för framtiden mest väsentliga åtgärd som kan vidtas just nu. I Stockholmsområdet finns, som jag nämnde, färdiga planer för hur arbetet skall utföras, och det är helt självklart att när vi i reservation 18 har tillstyrkt att anslaget höjs till 10 milj.kr. så har vi också räknat med att en betydande del av det beloppet skall disponeras för områden där man redan är färdig att sätta i gång arbetet. Förutom att den föreslagna höjningen av anslaget har miljövårdspolitisk betydelse får den naturligtvis en icke oväsentlig inverkan på sysselsättningen. Härutöver har det gjorts en rad framställningar som inte har kunnat få så bred anslutning i utskottet. Flera talare är anmälda på de punkterna, och jag avstår därför från att göra några kommentarer nu. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till de reservationer där mitt namn förekommer och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Utbildning, socialvård, kultur och miljövård är de fyra områden som folkpartiet har markerat som de viktigaste i årets budget genom att på dessa punkter yrka avsevärda stöd utöver vad regeringen har ansett lämpligt. Dessa fyra områden ser vi som hörnpelare i det som kallas en mänskligare miljö och ett mänskligare samhälle. I dag är det den av dessa pelare som utgörs av miljön i mera strikt mening som vi har att behandla. Jag kommer i likhet med utskottets ordförande att fatta mig kort och skall bara kommentera de reservationer som jag har undertecknat. I reservationen 13 begär jag i anslutning till vår partimotion nr 380 1 milj.kr. utöver vad departementschefen har föreslagit till naturvårdsverkets undersökningslaboratorium. Naturvårdsverkets arbete med att undersöka och kontrollera hälsofarliga ämnen i miljön på arbetsplatserna och i någon mån utanför dem är ju en av grundförutsättningarna för att människor skall kunna skyddas från gifter och sjukdomar i sitt dagliga arbete. Vi anser att detta arbete måste prioriteras i högre grad än budgetpropositionen har avsett. När det gäller den s.k. yttre miljön önskar vi av motsvarande anledning i reservationen 16 öka anslaget till naturvårdsverkets miljövårdsforskning, visserligen inte fullt så högt som verket självt begärt men ändå med 3 milj.kr. utöver budgetpropositionen. Arbetsplatsens miljörisker har på senare år blivit mer uppmärksammade än förr, och en del organisatoriska åtgärder har vidtagits för att bättre skydda människorna i deras arbete. Men det fattas fortfarande alltför mycket kunskap för att man verkligen skall kunna ingripa effektivt. Docent Palmstierna skriver t.ex. i TCO-tidningen 1974:19 att det vid det här laget faktiskt är möjligt i princip att kontrollera farliga ämnen. Vi vet numera i huvudsak vilka grupper av ämnen som vi i första hand skall misstänka som farliga. Det är alltså dem man i första hand borde gå igenom. Problemet blir på det sättet mera hanterligt än det annars ser ut. Inga nya ämnen borde få introduceras på en arbetsplats utan att man undersökt vad de har för inverkan på människan resp. på naturen om ämnet kommer ut där. Miljökontrollagen är ett steg i den riktningen, men för att förverkliga den måste laboratorierna ha mycket större möjligheter än i dag. Medan vi väntar på det får arbetare i färgfabriker periodisk huvudvärk, magbesvär och sömnlöshet. Kadmium sprids i naturen vid avfalls och skrotbehandling och i utsläpp från fabriker som tillverkar ackumulatorer eller plast med PVC. Manganhaltiga malmer smälts i stålverk och i gjuterier, och akut eller kronisk manganförgiftning drabbar hundratals människor. Glasarbetare blir blyförgiftade, och giftigt jetbränsle åstadkommer ångestanfall, depressioner, skakningar och dom ningsanfall. Dessa ämnen är i och för sig kända som giftiga — men det saknas kunskap om hur de anrikas, vilka gränsvärden som kan tolereras, vilka effekter det blir vid olika koncentrationer, hur man skall mäta de upptagna värdena i kroppen osv. Att alla inblandade, inkl. fackföreningarna, är sent ute i dessa frågor är inget skäl att inte sätta in rejäla resurser i dag. Vi anser detta vara en alltför viktig uppgift för att kunna nöja oss med de anslag som föreslås i budgetpropositionen. Vi upprepar i reservationerna 14 och 15 ett par krav på anslag till miljövårdsinformation och till vård av naturreservat som vi tidigare framfört. Det gäller här i första hand landskapet och naturen. Vi vill särskilt understryka att de ideella organisationerna, som så tidigt och så länge arbetat för dessa ändamål och gjort det på ett effektivt och föga kostnadskrävande sätt, behöver få ökat stöd för att kunna fortsätta med det, när kostnaderna obönhörligt stiger och miljöfarorna sannerligen inte minskar. Det är alltid svårare att föra fram krav som dessa i tider av åtstramning, då det ofta blir den här mera svårmätbara delen av nationens levnadsstandard som stryps först. Vi vill från folkpartiet markera att vi anser det fria och ideella miljövårdsarbetet höra till de bästa och mest djupgående metoderna att skydda miljön och detta genom den breda och djupa kontakt med allmänheten som dessa organisationer har. De bör därför, tycker vi, få ett visst eget anslag utöver det som naturvårdsverket får, och vi tror att det kommer att vara utomordentligt väl använda pengar. Slutligen vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen 19, som utgår från motionen 609 av herr Ångström. Här handlar det om en alldeles speciell sak, nämligen om principerna för skadeersättning vid översvämning. Av någon anledning är det så att om skador uppstår på grund av torka eller om skörden fryser bort, beräknas ersättningen i förhållande till värdet av en normal skörd, men om man får sin skörd skadad vid översvämning får man endast ersättning ifall man är i påtagligt behov av ekonomisk hjälp. Här gäller alltså en helt annan princip än vid andra typer av skördeskador. Motionären påpekar att han t.o.m. tycker sig ha lagt märke till att översvämningsskador som blivit omtalade i pressen och sålunda fått publicitet och kommit i rampljuset har blivit generösare behandlade än sådana skador som kommit i skymundan. Det borde naturligtvis inte vara fråga om att den här sortens bidrag skall utgå efter behovsprövning, utan ersättning för skador i samband med översvämning bör efter normal värdering utgå efter det faktiska värdet, naturligtvis med eventuell försäkringsersättning fråndragen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 19 liksom till de övriga reservationer som jag tidigare nämnt.

handlas vår syn på miljöpolitiken, och vi yrkar ändringar i budgetpropositionens förslag i vad gäller vissa anslagsfrågor inom miljöområdet. I yrkande nr2 tar vi upp frågan om anslag till miljövårdsforskning. I budgetpropositionen föreslås här ett anslag på 26 720 000 kr., vilket innebär en höjning jämfört med föregående budgetår med 3 milj.kr. Här har naturvårdsverket yrkat på och motiverat en väsentligt större höjning. Verket föreslår en höjning utöver höjningen i budgetpropositionen med 5,4 milj.kr. till 32,1 milj.kr. I motionen yrkar vi på att riksdagen skall bevilja anslag i enlighet med naturvårdsverkets hemställan.

I motionens yrkande nr 3 tar vi upp anslaget till särskilda undersökningar på miljöområdet. Såväl i budgetpropositionen som i utskottsmajoritetens förslag anvisas ett anslag på 5 milj.kr. Statens naturvårdsverk yrkar i sin framställan på ett anslag om 8,5 milj.kr. Det betyder en höjning jämfört med föregående budgetår med 4,5 milj.kr. Motiveringen till denna kraftiga höjning i anslagskraven är bl.a. att anslagets användningsområde utvidgas fr.o.m. budgetåret 1973 74 till 7 milj.kr. En fortsatt stegring har skett till 8,5 milj.kr. för budgetåret 1974 76. Man framhåller från verkets sida att verksamheten på detta område måste ges väsentligt större omfattning än f.n. om man inte i fortsättningen skall tvingas fatta beslut som är dåligt underbyggda. Ett bristande beslutsunderlag leder till försämrad hushållning med såväl det allmännas som näringslivets resurser, framhålls det. Om inte ett tillfredsställande underlag föreligger kan inte heller verket planera de fortsatta insatserna på miljöområdet +; i ett tillfredsställande sätt. Motionärerna delar naturvårdsverkets bedömning då det gäller anslag till särskilda undersökningar på miljöområdet och yrkar på ett anslag av 8,5 milj.kr., vilket alltså följs upp i reservationen 17 till betänkandet. rening föreslås ligga kvar på 50 96, men för att stimulera till fortsatt förbättring av avloppsreningen, främst genom slutfiltrering, föreslås den högsta bidragsnivån kunna bli 55 96. Enligt nuvarande regler får bidrag till en och samma anläggning överstiga 5 milj.kr. endast om särskilda skäl föreligger. Verket föreslår detta maximibelopp höjt till 7,5 milj.kr. Naturvårdsverket beräknar att tillämpning av de här föreslagna regeländringarna medför att bidragsramen behöver vidgas från 130 till 160 milj.kr. om inte en besvärande obalans skall kvarstå till följande budgetår. Motionärerna biträder också på denna punkt verkets förslag. Det här förslaget har inte fullföljts i utskottsbehandlingen, och jag kommer därför att yrka bifall till det motionsyrkandet.

Herr talman! Människan har alltid gjort ingrepp i naturen för att utnyttja dess tillgångar, men när den moderna tekniken används ökar dessa ingrepp oroväckande. Industrialiseringen blev en process som i grunden förändrade tillvaron för människorna, men också för vår natur. Ofta fick vi bättre materiella villkor, men våra vattendrag blev skadade, luften blev förorenad, naturen förstördes och avfallshögarna växte. Det är därför samhället har måst ingripa, påverka och styra utvecklingen. En del av dessa satser ingår i en informationsskrift från naturvårdsverket. Nu gäller det alltså att ta den moderna tekniken till hjälp för att restaurera, förbättra och rädda våra tillgångar i naturen, så att vi får ren luft, rent och gott vatten, bördig jord och skog. Men nu måste också den största miljöförstöraren — vår industri, och speciellt den kemiska processindustrin och den tunga metallindustrin, som mest har smutsat ned och som inte bara haft till resultat ökad produktion utan också ökade vinster — bidra i ökad omfattning till vår miljövård. Just därför har i år bidragen till industrins miljöförbättrande åtgärder tagits bort, vilket bl.a. är orsaken till att miljövårdsanslagen totalt har minskat, som fru Anér helt riktigt påpekar i sin motion; men hon förklarade det inte närmare. Det har ändå under en sexårsperiod lämnats stora bidrag till industrin för miljövårdande åtgärder. Över 250 milj.kr. har gått ut till industrin för detta ändamål. Nu måste vi försöka få industrin att klara av miljövårdsarbetet med egna resurser, och därför har miljövårdsanslagen minskat. Miljövårdsbidragen till industrin har ända från början varit en korttidssatsning. Denna påbörjades samtidigt som miljövårdslagen tillkom, och meningen var att man mest skulle tackla miljövårdsproblemen för den dåvarande äldre industrin medan den nya industrin från början skulle försöka lägga upp sin produktion så att den inte innehöll faktorer som kunde förstöra miljön. tenföroreningar inte bara från industri och hushåll utan också från jordbruket. Man utvecklar inte något närmare resonemang om de sistnämnda föroreningarna. Jag vill dock framhålla att det är ett faktum att övergödsling på vissa håll har lett till så höga nitratförekomster i grundvattnet, att dricksvattnet förbjudits för spädbarn. Från mina egna hemtrakter, där man driver fram tidig potatis genom kraftig övergödsling, kan jag nämna att jag nyligen hörde talas om en liten flicka som miste större delen av sitt hår därför att hon druckit förorenat dricksvatten. Det behövs alltså en insats också från jordbruket för att förbättra miljön för människorna. Det behövs kanske för detta ändamål inte någon djupgående forskning utan mer av direkta åtgärder i processen. Herr talman! Jag avser att mest diskutera de förslag och reservationer som avser punkten 62 om miljövårdsforskningen och punkten 64 om särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet. Centerpartistiska, folkpartistiska och kommunistiska representanter i utskottet har i reservationen vid punkten 62 om det statliga bidraget till naturvårdsverket för miljövårdsforskning yrkat på en ökning av det statliga bidraget med 3 milj.kr. utöver den av jordbruksministern föreslagna höjningen på 3 075 000 kr. Utskottets majoritet vill godkänna statsrådets bedömning och anser att man bör avvakta remissbehandlingen av miljöforskningsutredningens nyligen avlämnade betänkande om samordnad miljövårdsforskning. Betänkandet, som framlades i oktober 1974, är nu föremål för remissbehandling. Man kan tillägga att denna utredning beräknar industrins forsknings och utvecklingsverksamhet på miljövårdsområdet redan år 1971 till 33,5 milj.kr. Det beloppet är säkerligen större i dag, och det visar väl att industrin verkligen tagit krafttag för att motverka miljöförstöringen inom den del av den miljöfarliga verksamheten som den står för. Det kan också tyda på att staten kanske inte behöver öka sin satsning på detta område. Det har vidare inom miljövårdsforskningen tillkommit en ökad internationell satsning, speciellt efter miljövårdskonferensen i Stockholm. Denna betydde ett väldigt steg framåt för de internationella satsningarna. De svenska bidragen till denna internationella miljövårdsforskning går i stor utsträckning in under andra anslag än de anslag som redovisas under denna punkt. Det gäller bl.a. Nordforsk och Nordiska industrifonden, som speciellt har satsat på miljövårdsområdet. Denna stora internationella satsning på miljövården bör också på sikt kunna dämpa de svenska kostnaderna, speciellt vad gäller forskningen om luftföroreningarna. Tidigare hade Sverige en banbrytarroll inom miljövårdsforskningen och miljövårdsinformationen, men det är i dag inte lika angeläget för oss att spela denna roll, eftersom man ute i Europa och i världen i stort nu har satsat mer på att angripa dessa frågor. Sverige kan därför numera i större utsträckning verka inom samarbetsgrupper på området. I Sverige har vi ju i miljöskyddslagen fastslagit att de som förstör miljön, speciellt industrin, skall vara med och betala de skador de ställer till med; det har åtminstone alltid varit en klar socialdemokratisk åsikt. Därför har också staten ökat sin ekonomiska satsning på sådana samarbetsprojekt på forskningsområdet där man är tillsammans med industrin, t.ex. Stiftelsen Industrins vatten och luftvårdsforskning, vilket framgår av punkten H9 i budgetpropositionens bil. 11. Ekonomiska satsningar, vare sig de gäller forskning eller stödåtgärder, är ofta en fråga om prioriteringar. Naturvårdsverket har för miljövårdsforskning begärt att anslagsramen ökas med 25 96 , och det är ju en mycket stor ökning i förhållande till huvudtiteln i övrigt. Ett område inom miljövården som åtminstone jordbruksutskottet mycket uppmärksammat, produktkontrollen av hälso och miljöfarliga varor, har fått anslaget ökat med 100 4 för att intensifiera verksamheten. Man kan då inte kräva att andra delar, t.ex. miljövårdsforskning, också skall få mycket ökade anslag.

I reservationer från vpk genom herr Takman och från jordbruksutskottets centerpartister föreslås höjningar med respektive 3,5 milj.kr. och 10 milj.kr.; det sistnämnda är ett helt nytt anslag till sjörestaureringar. Naturligtvis måste man erkänna att det fortfarande finns sjöar att restaurera i vårt land, även om man under de senaste fem åren lyckats restaurera ett 50-tal. Emellertid förekommer det ingen större ny nedsmutsning av sjöar. Utsläppen minskar nämligen snabbt, det visar all statistik. Trots en ökad produktion, t.ex. inom skogsindustrin, har man genom avloppsreningsverken lyckats minska utsläppen. Även hushållens avloppsvatten genomgår en höggradig rening — nästan 90 96 år 1974. En höjning av anslaget från 4 till 5 milj.kr. måste därför vara acceptabel i detta läge, där nedsmutsningen så kraftigt har avtagit. En speciell punkt i fråga om restaurering av sjöar avser den kända fågelsjön Hornborgasjön. Departementschefen vill inte ta ställning till kostnaderna förrän ytterligare utredningar har företagits. I detta ärende har det ju uppstått vissa motsättningar mellan markägarnas intressen och miljövårdshänsynen. Utskottet uttalar här en önskan att utredningarna snarast blir färdiga så att man kan sätta i gång med restaureringen av denna mycket förnämliga fågelsjö. Beträffande fortsatta internationella satsningar på luftvårdens område är det väldigt viktigt att få en minskad svavelhalt i oljan. Det krävs internationella åtgärder så att vi inte får in luftföroreningar över våra gränser, men det är också väsentligt, anser utskottet, att snarast åstadkomma ytterligare nedtrappning av svavelhalten i oljan i Sverige. Utskottets majoritet tillstyrker propositionens förslag och anser att behovet av undersökningar om sjörestaureringar bör kunna tillgodoses genom de prioriteringar man kan göra inom de befintliga anslagen. Något nytt anslag till åtgärder för sjörestaurering bör inte vara behövligt just mot bakgrund av den skisserade positiva utvecklingen i fråga om utsläpp och avlopp.

Herr talman! När det gäller miljövårdsforskning håller jag helt med fru Lundblad då hon säger att miljöförstörarna i första hand skall betala; det är alldeles klart. Men det är också klart att de pengar som läggs ned på miljövårdsforskning i vårt land ändå är ganska ringa i jämförelse med t.ex. vad man lägger ned på det militära området. Vi bedömer miljövårdsforskningen vara så angelägen, att det är rimligt att man tillstyrker det statliga naturvårdsverkets krav på höjning av sitt anslag. Sedan vill jag säga några ord beträffande särskilda undersökningar på miljöområdet, som berörs i reservationen 17. Jag vill närmast ta ett exempel som jag väl känner till och som kan illustrera vikten av att naturvårdsverket får sina pengar för att genomföra undersökningar. Det gäller det s.k. Vänerprojektet, som bl.a. jordbruksministern och jag hade en interpellationsdebatt om i höstas. Jordbruksministern betonade då angelägenheten och betydelsen av projektet. Nu är det inte länge sedan jag här i riksdagen fick en motion besvarad som gällde kommunikationsdepartementets stat. Jag krävde att SMHI skulle få det anslag som man hade begärt för sitt deltagande i projektet och som då hade vägrats. När nu naturvårdsverket begär pengar till sådana här ändamål, kan man naturligtvis inte bara avvisa de anslagskrav som verket har. Jag skulle vilja understryka att det projekt som gäller Vänern är i högsta grad betydelsefullt och att det är mycket angeläget att verket får de pengar som man äskar för detta ändamål. Jag kan inte se någon logik i att man beslutar om undersökningar och sedan inte ger de statliga verken de pengar de behöver för att genomföra sina undersökningsprojekt.

Herr talman! I motion nr 1546 vill centern i Stockholms län försöka förklara för riksdagen hur tillståndet i länets sjöar och andra vattendrag är och vilka åtgärder som behöver vidtas. Stockholms län är, tror jag, det enda län i vårt land som genom landstingets försorg gjort en fullständig inventering och undersökning av sina sjöar. Undersökningen visar att av länets ca 1000 sjöar är redan 80 betraktade som f. d. sjöar. Ett hundratal är så skadade att de, trots att de biologiskt är reparerbara, av ekonomiska skäl inte anses kunna bli återställda. Så finns det en grupp på 90 sjöar som måste åtgärdas inom 5-10 år, och till sist en grupp på 20 sjöar där åtgärder är nödvändiga inom högst 3 år. Jag vill visa några smakprov på bildskärmen. Bild 1 föreställer Väsbysjön, som ligger i Norrtälje kommun i Penningbyåns sjösystem. Den är mycket svårt skadad och i praktiskt taget omedelbart behov av åtgärder. Bild 2 visar Angarnsjön i Vallentuna. Det är ett riksobjekt — en känd fågelsjö som är döende. Detta är också ett första hands restaureringsobjekt. Bild 3 föreställer Kundbysjön i Norrtälje kommun, svårt skadad och också ett första hands restaureringsobjekt. Trots fyrstegsreningsverk går sjön mot sin undergång om inget görs snabbt. Det är också en värdefull fågelsjö. Bild 4 återger sjön Ludden, en liten sjö omedelbart utanför Norrtälje tätort. Den är mycket svårt skadad och även den ett förstahandsobjekt bland de mindre sjöarna. Jag ville med de här bilderna visa de få närvarande i kammaren hur det kan stå till med sjöarna. Det vara bara ett litet smakprov, vi har många sådana här fall. Vad vi såg var fyra av de 20 svårast skadade sjöarna. Mot denna bakgrund framstår det för mig som ofattbart hur representanterna från Stockholms län i utskottet har kunnat engagera sig så dåligt för denna fråga, de har helt enkelt inte reagerat. Stockholms län har den mest koncentrerade befolkningsstrukturen i vårt land, men också betydande områden med gles befolkning. Människorna i den här stora tätorten är i starkt behov av avkoppling på sin fritid. Det märks inte minst på fritidsbebyggelsen, exempelvis i Norrtälje kommun, som har den största fritidsbebyggelsen i vårt land. Sjöar och andra vattendrag med friskt vatten, där man kan fiska och även äta den fångade fisken, är en viktig trivselfaktor, men goda badmöjligheter bidrar till trevnaden. Detta gäller naturligtvis också i högsta grad för de permanent boende. En annan faktor som inte får glömmas i sammanhanget är att friskt vatten utgör en livsnödvändighet. Vi vet att grundvattnet är i sjunkande och kommer att sjunka i än högre grad om sjöarna försvinner, eftersom de är grundvattensmagasin. Vi känner alla till att det blir allt djupare ned till grundvattnet, och man får då i allt högre grad ta ytvattentäkterna i anspråk för tätorternas vattenförsörjning. De anförda exemplen är tillräckliga för att var och en skall förstå allvaret i situationen för vår framtida vattenförsörjning om vi inte i tid försöker rädda våra förorenade vattendrag. Kostnaderna för att återställa vad vi förstört är naturligtvis stora, men tänker vi framåt på kommande generationer och deras möjligheter att ha tillgång till friska vattendrag kan de knappast bli för stora. Man brukar ofta i sådana här sammanhang åberopa sysselsättningsaspekten. Det här är ett sådant ämnesområde som, om man tillämpar den metod som professor Sven Björk vid Lunds limnologiska institution utarbetat, skulle ge arbete åt många yrkesmän av olika kategorier och som kräver liten mängd energi. Jag kan inom parentes nämna att professor Björk är en av världens främsta limnologer, och han har fått förtroendet att leda stora projekt. Han förestår saneringen av en av Amerikas största sjöar och han leder även projekt i Canada och ett i Tyskland. Orsaken till den uppkomna situationen skall jag väl inte ta kammarens tid i anspråk för att reda ut. Men helt kort kan vi väl konstatera att orsaken är den s.k. materiella vällevnaden och det förhållandet att vi hittills trott att vattendragen skall fungera som avstjälpningsplatser för vårt avfall. Om vi inte i tid besinnar oss slår naturen tillbaka och vår välfärd blir än mera konstlad. Det är i de flesta fall omöjligt att säga vem som är förorenaren i de olika fallen och därmed den ansvarige, om det är kommunen, landstinget, staten eller något speciellt företag, och därför är det viktigt att en kostnadsfördelning kommer till stånd. Men nog kan vi väl vara överens om att med nutidens människors stora rörlighet föreligger här ett nationellt intresse, och då måste staten ta huvudansvaret och gå i täten för att vi skall komma i gång med restaureringsarbetet. Jag vill med det sagda hoppas att kammarens ledamöter förstår allvaret i situationen och att vi alla är beredda på att krafttag måste till innan det definitivt är för sent. Jag vill härmed, herr talman, yrka bifall till reservationen 18 och hoppas att riksdagen beslutar bifall densamma, så att Stockholms län av de 10 miljonerna får ta i anspråk 3 miljoner, vilket genom de gjorda undersökningarna är ett bevisat behov.
Herr talman! Herr Johansson i Hållsta glömde helt att nämna att utskottet trots allt har tagit upp just förhållandena i Stockholms län och framhållit att förstörda sjöar är ett stort problem i länet. Man har också talat om att naturvårdsverket håller på att bearbeta en större sjöinventering av över 1000 sjöar. Först när den stora inventeringen är färdig finns ett underlag för en prioritering vid restaurering av sjöarna. Utskottet har i sitt betänkande nämnt att av de beviljade bidragen till sjörestaurering har faktiskt Stockholms län fått två tredjedelar. Även om det kan vara en tröst för ett tigerhjärta, så är det kanske en viss tröst i alla fall att Stockholm har blivit så väl tillgodosett i fråga om den sjörestaurering som har ägt rum de senaste åren.
Herr talman! Ett gammalt talesätt säger ju att medan gräset gror dör kon. Jag tycker att det talesättet är aktuellt i det här sammanhanget. Det gör detsamma hur mycket pengar vi har fått, i Stockholms län, jag har påvisat det behov av sjörestaurering som föreligger. Om tre år dör 20 sjöar i länet om inga åtgärder vidtas. Det tycker jag är ett tillräckligt bevis för att vi måste skärpa oss och satsa än mer. Stockholms län är det enda i landet som har en fullständig redovisning och kan bevisa 130 hur det ligger till. Här måste man göra någonting för att sätta fart på restaureringarna.

Herr talman! Det vore naturligtvis frestande att gå in på en del av de värderingar som fru Lundblad gjorde, särskilt beträffande den roll som jordbruket har i sammanhanget och den övergödsling som påstås äga rum. Eftersom jag personligen inte har blivit drabbad av det där håravfallet skall jag inte ta upp den frågan. Herr talman! Jag har endast tänkt säga några ord i fråga om punkten 59 Miljövårdsinformation, där jag tillsammans med ett par kolleger har avlämnat en motion i vilken vi begär ett ökat anslag till de frivilligt arbetande organisationerna. Statens naturvårdsverk har föreslagit en väsentligt större ökning än vad departementschefen har ansett sig kunna gå med på. Vi motionärer har yrkat att anslaget för detta ändamål i enlighet med naturvårdsverkets förslag skulle höjas till 3 milj.kr. Utskottet har inte funnit anledning att villfara denna vår begäran, och jag vill här helt kort meddela att jag i den kommande voteringen därför avser att rösta för den reservation som fru Anér har avgivit.

Herr talman! Ett par ord i anslutning till fru Anérs reservation, nr 15, där hon vill höja anslaget till vård av naturreservat med 2 milj.kr. Jag vågar — och jag hoppas att fru Anér inte tar alltför illa upp — så här offentligt bekänna att mitt hjärta helt är hos henne, men ack som ett fjun så lätt är varje riksdagsman. Jag har följaktligen redan varit så trolös att jag anslutit mig till utskottets majoritet, helt enkelt av den orsaken att jag vill invänta resultatet av jordbruksdepartementets beredning av naturvårdskommitténs förslag. Jag fruktar att det därvid kommer att visa sig att dessa 2 milj.kr. är en droppe i havet. Tyvärr lär nog disproportionerna mellan vårdbehövande reservat och tillgängliga medel alltid bli stora. Därför är det så mycket viktigare att vi först får departementets plan, så att vi kan överblicka läget och inte riskerar att lägga pengarna på mindre angelägna objekt, med påföljd att ingenting blir kvar till de verkligt värdefulla. När jag tänker på det problem som fru Anér så förtjänstfullt har dragit upp, grips jag ibland av en känsla av maktlöshet och pessimism. Vi vill så oändligt mycket, men vi förmår så litet. Samma känslor bemäktigar sig väl den som läser avsnittet om sjörestaureringar i centerns partimotion, nr 1535, och den därav föranledda reservationen 18. Här är det ett avgrundsgap mellan önskemålen och möjligheterna att realisera dem. Vi moderater har inte gått med reservanterna i deras yrkande på ett nytt anslag om 10 milj.kr., men det är inte därför att vi skulle sakna intresse för frågan. Själv vågar jag nog säga att det vore väl använda pengar, och jag kan inte opponera mig mot ett enda ord av vad motionärerna i detta avseende anfört. Sjön Trummen utanför Växjö är ju ett vackert exempel på vad man kan åstadkomma — även om just här vägverket håller på att förstöra det värdefullaste av sjörestaureringen genom att för egen bekvämlighets skull dra en väg där det från limnologisk synpunkt absolut inte passar. Men jag frågar mig: Är det rätta tidpunkten just nu att göra en så här stor satsning på sjörestaurering över hela vårt land? Det är det som jag inte tror, därför att vi först måste få bukt med de atmosfäriskt burna föroreningarna — de terrestra utsläppen har vi nog i stort sett under kontroll, t.o.m. under bättre kontroll än i något annat land. Men vad tjänar det till att för miljoner restaurera vatten, om de omgående förstörs genom försurning? Här krävs det internationella överenskommelser, och sådana tar tyvärr tid. Vi skulle ju kunna fördriva den tiden med att sopa rent framför egen dörr. Det kan nämnas att det inte behövs många oljeeldade pannor för att nedfallet skall döda en sjö med låg alkalinitet, dvs. liten buffringsförmåga när det gäller att neutralisera det sura nedfallet. Jag ser i svavelsyrenedfallet det allt överskuggande problemet, och det är därför som jag anser att pengarna i första hand bör gå till åtgärder för att råda bot mot detta. Det är också därför som jag — med den allra största aktning för centerns yrkande — själv yrkar bifall till utskottets förslag. Fru Lundblad talade om flickan som tappade håret därför att hon hade druckit vatten som var förorenat på grund av att man odlat potatis. Jag undrar om inte fru Lundblad något har fått sambandet mellan potatisodlingen och håravfallet om sin högst förtjusande bakfot, för det finns knappast någon gröda som så tar upp all kvävegödsling som just potatis. Jag tror att man skall vara litet försiktig innan man riktar anklagelserna mot potatisodlingen för att håret ramlar av — det kan vara andra orsaker och är det väl också. Till herr Johansson i Hållsta vill jag säga att jag när vi debatterade ändringar i naturvårdslagen tog upp just det problem som han nämnde om försöken att restaurera vattnen i Mellansverige. De grunda slättbygdssjöarna här uppe är särskilt illa utsatta — det kan man inte komma ifrån —- och därför är det önskvärt att vi satsar mera pengar där. Men jag måste nog ta död på herr Johanssons i Hållsta glädje över att Stockholms läns landsting skulle vara först i landet med en inventering av sjöarna. Sveriges minsta län nere i sydöst var långt, långt före alla andra i det avseendet — naturligtvis! Men det var förstås inte landstinget som gjorde inventeringen utan det var länsstyrelsens naturvårdsenhet. Till sist, herr talman! En bild säger mer än tusen ord, heter det. Och vi skulle nog kunna korta av debatterna här ganska ordentligt om vi hade en projektionsanläggning som inte befann sig på medeltidens eller åtminstone sekelskiftets stadium. Jag vet inte i vilken ordning det skall gå, men jag vill bara för herr talmannens benägna ihågkomst nämna att det kanske vore skäl att göra någonting för att få den där apparaten i ordning.

Herr talman! Att problemen är mycket stora med våra många starkt förorenade eller rent av döende vattenområden och att våra kunskaper är otillräckliga om hur vi bäst skall restaurera vattenområdena visar att vad vi nu behöver är en kraftig ökning av insatserna och en effektivare samordning av dem. Med en bred försöksverksamhet har vi bättre förutsättningar att rädda vattenområden som nu är i en akut farozon, och vi kan också få underlag för en effektiv vattenvård framöver. Inte minst vi som kommer från Stockholm är — som framgick av vad herr Johansson i Hållsta sade — medvetna om att det är nödvändigt med mycket stora insatser för att skydda de miljövärden som vattenområdena utgör i en storstadsregion. Fru Lundblad har tidigare i debatten hävdat att situationen förbättrats genom att avloppsutsläppen minskat, och därför skulle restaureringsbehovet inte heller vara så stort som reservationerna till utskottets betänkande antyder. Men en ökning med 1 milj.kr. är i detta sammanhang verkligen en droppe i havet, fru Lundblad! Många sjöar är så förorenade att de inte kan rena sig själva. Nedsmutsningen av vattendragen ökar, och försurningen är ett allt allvarligare problem. För att t.ex. rädda de mest aktuella sjöarna i Stockholms län krävs det insatser av storleksordningen 10 milj.kr. under den närmaste treårsperioden. Man har pekat på att i ett band från den norska gränsen ned till mitten av Hallands län skulle det fordras insatser som är flerdubbelt större än vad som behövs i Stockholms län under den närmaste tiden. 5 milj.kr. räcker inte särskilt långt i det här sammanhanget, fru Lundblad! Med den svåra situation som många kommuner har i dag betyder det mycket om man med statsbidrag i ökad omfattning kan stimulera restaureringsarbetet. Intresset för detta är som bekant stort ute i landet. Vad som också behövs är ett ökat samarbete på detta område, så att problemen kan kartläggas, ansvarsfrågorna klarläggas, och insatserna få stadga och kontinuitet. Det kan också behövas vissa regler för hur verksamheten skall organiseras på det lokala planet med hänsyn till de många intressen och intressenter som berörs. Behovet av en bättre samordning har jag tagit upp i motionen 1528. Utskottet hänvisar i sitt svar på motionsyrkandet främst till en publikation av statens naturvårdsverk. Jag har haft tillfälle att studera den publikationen, och utskottets förhoppning om att den skall kunna befrämja ett önskvärt samarbete mellan staten och kommunerna förefaller väl optimistisk. Av innehållet i publikationen att döma avser utskottet sannolikt att kommunerna i ökad utsträckning skall söka statsbidrag — publikationen handlar nämligen i huvudsak om den nuvarande statsbidragsgivningen. Detta är naturligtvis också önskvärt, liksom det är önskvärt att det finns anslag, så att kommunerna kan få bidrag i ökad utsträckning. Centerpartisterna i utskottet har föredömligt och i konsekvens med detta också föreslagit en betydande anslagsökning. Jag menar att det skulle ha varit av värde om utskottet i sin behandling av motionen hade gått närmare in på frågan om behovet av bättre samordnade insatser framöver. I en annan motion, nr 1529, som väckts av mig och några medmotionärer från centern pekar vi på att de nuvarande statsbidragsbestämmelserna om stöd till restaurering av starkt förorenade vattenområden behöver ses över. Även kortsiktiga åtgärder i underhållssyfte bör enligt vår mening bli bidragsberättigade. F. n. krävs i bestämmelserna att restaureringen skall innebära att vattenområdena återställs på lång sikt. Vi hävdar i motionen att kortsiktiga åtgärder kan vara i hög grad angelägna som ett slags upprätthållande försvar i allvarligt förorenade vattenområden, i avvaktan på att man får möjligheter att genomföra mer fullständiga reningsåtgärder. Ett annat krav som skall uppfyllas är enligt statsbidragsbestämmelserna att företagen skall förväntas ge värdefull erfarenhet i fråga om restaureringsmetodik. Statsbidragsbestämmelserna är, menar vi, alltför snäva och lämnar åsido projekt som både kräver snabba insatser och är högst angelägna. På den punkten hänvisar utskottet till miljökostnadsutredningen. Det är beklagligt att utskottet vill skjuta denna angelägna fråga på framtiden. Vi vet att det kommer att dröja innan utredningen framlägger förslag, och detaljer i statsbidragsbestämmelserna är väl knappast en förstahandsuppgift för en utredning av detta slag. I det läge som nu uppstått genom utskottsbehandlingen finns det inte skäl att yrka bifall till motionskraven. Den viktigaste frågan är nu anslagets storlek, och såvitt jag förstår bör centerreservationen ge utrymme för att de synpunkter vi fört fram i motionerna i viss mån kan beaktas. Detta har också tidigare understrukits av utskottets ordförande. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 18. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. Enhetlig bullerlagstiftning Enhetlig bullerlag

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande nr 7 handlar om buller. Detta är inte något nytt ärende för kammaren. Det är heller inte någon följetong i vanlig bemärkelse, utan det är ett angeläget ärende, som vi reservanter naturligtvis hoppas ssnart skall få en lösning. När det gäller trafikbullret har den sittande utredningen avlämnat ett betänkande. Utredningen kommer ganska snart att avlämna ett andra betänkande som gäller flygbullret. Det buller som stör oss i arbetsmiljön är föremål för bedömning i många olika sammanhang. Detta buller debatterades rätt ingående så sent som i går här i kammaren. Vad som avses i den motion som gett anledning till reservationen vid detta betänkande är de bullerstörningar som inte kan anses härröra vare sig från trafikbuller eller från arbetsmiljöbuller. Vi reservanter har ansett det rimligt och helt enkelt nödvändigt att det snart kommer till stånd en utredning som gör bedömningar som kan läggas till grund för riksnormer i detta sammanhang. Detta har riksdagen haft förväntningar på vid flera tillfällen. Vid något tillfälle har vi ställt förväntningar på att trafikbullerutredningen skulle ta upp dessa problem. Denna utredning har emellertid haft så betydande uppgifter av annat slag att den inte gärna kunnat belastas med detta tilläggsuppdrag, även om man i den kretsen till sitt förfogande har den förnämsta expertis på området som kan uppbringas i vårt land. Nu har frågan väckts igen. Man har inte uttalat sig bestämt huruvida den sittande bullerutredningen borde få tilläggsdirektiv eller om det borde tillsättas en ny utredning. Motionärerna har över huvud taget inte uttalat sig om av vilket slag denna utredning bör vara; de har endast fortsatt att hävda sitt krav på utredning och förslag beträffande riksnormer när det gäller sådant buller som inte täcks in av pågående utredning eller gällande lagstiftning. Det är om detta vår reservation handlar, och jag ber nu att få yrka bifall till densamma.

Herr talman! Med instämmande i vad utskottets ordförande här anfört vill jag bara ytterligare säga att den skrivelse som riksdagen sände till Kungl. Maj:t år 1971 ännu inte har effektuerats. Därför tycker jag att det är servilt i överkant när utskottsmajoriteten avstyrker motionskravet med hänvisning till att man i jordbruksdepartementet påbörjat en kartläggning av gällande bestämmelser om bullernormer m.m. När riksdagen har gjort en klar meningsyttring och detta inte har föranlett någon åtgärd, finns det verkligen anledning för riksdagen att ge sin mening till känna och inte låta departementet handha denna fråga helt självständigt. Jag kan instämma i vad herr Larsson i Borrby har sagt. Detta är ett problem som av människorna upplevs såsom mycket väsentligt. Jag håller också med om att det är av mindre intresse om trafikbullerutredningen skall få vidgade direktiv eller om en annan utredning görs. Det väsentliga är att man verkligen tar sig an problemet.

Herr talman! Jag lyssnade med intresse och i viss mån stigande förvåning till herr Larsson i Borrby, när han pläderade för den till jordbruksutskottets betänkande nr 7 fogade reservationen. Det gjorde jag därför att han sade att den motion som ligger till grund för reservationen skulle vara en motion, som tar upp de omgivningshygieniska bullerfrågorna. Nu tror jag emellertid att det bygger på en förväxling av åren. Den argumentering som herr Larsson för i år är samma argumentering som han förde förra året. Då hade han betydligt mer rätt, för den motion som då låg till grund för herr Larssons reservation i jordbruksutskottet var just en centerpartimotion som handlade om omgivningshygieniskt buller. I år bygger reservanterna på en motion från moderaterna, vari begärs att man skall utreda en enhetlig bullerlagstiftning. Jag vill klara upp detta med herr Larsson så att vi befinner oss på samma år. Jag kan hålla med om att detta inte är något nytt ärende. Det har återkommit med jämna mellanrum. Första gången frågan om en särskild utredning för att summera bullerfrågorna togs upp var 1971. Även om regeringen inte har effektuerat den tidigare beställningen, har inte utskottet sedan dess till behandling haft några motioner som tagit upp dessa frågor. Det är inte fråga om en väldigt klar meningsyttring från regeringen. Man begärde de facto inte kategoriskt någon offentlig utredning på denna punkt. Man var intresserad av och krävde en enhetlig bullerlagstiftning Enhetlig bullerlag Enhetlig bullerlag 140 och sade att en möjlighet synes vara att trafikbullerutredningen får tillläggsdirektiv. Nu följer inte ens reservanterna den linjen utan talar om att en särskild ny offentlig utredning skall tillsättas. Utskottsmajoriteten har den uppfattningen att det f.n. pågår en intensiv utrednings och lagstiftningsaktivitet när det gäller bullerfrågorna. Herr Larsson har också redovisat en del av de utredningar som är på väg och en del av de åtgärder som har vidtagits. Utskottsmajoriteten säger i år liksom förra året — då hade vi med oss moderaterna och folkpartiet — att det är viktigt att man prioriterar i arbetet för bullerlagstiftningen och tar de viktigaste sakerna först. Då pekade utskottsmajoriteten särskilt på trafikbullerutredningens och arbetsmiljöutredningens arbete. I år får centerpartisterna sällskap med folkpartister och moderater, och nu vill reservanterna uppenbarligen markera sitt intresse för bullerfrågorna genom att begära att ytterligare en offentlig utredning skall tillsättas. Men utskottsmajoriteten har som sagt en annan uppfattning. Bakgrunden är ju den att det inom jordbruksdepartementet f.n. pågår en kartläggning av bullerfrågorna, och vi tycker nog att det borde ha tillfredsställt reservanterna i nuvarande läge. Den kartläggningen kommer nämligen att avslöja vilka delar av bullerområdet som inte täcks upp tillfredsställande av gällande eller kommande lagstiftning. Därmed kan man alltså säga att arbetet på den samordning som reservanterna är ute efter redan har påbörjats. Kartläggningen kommer att visa om det finns luckor i lagstiftningen och om en samordning mellan olika tillämpningsområden är befogad. Det är exempelvis möjligt att arbetarskyddsstyrelsens anvisningar beträffande arbetsplatsbullret behöver kompletteras på en del punkter, så att tillräcklig hänsyn också tas till den yttre miljövårdens ibland något annorlunda krav. Där kommer man just på de frågor om det omgivningshygieniska bullret som herr Larsson i Borrby tog upp. Men innan pågående utredningar ännu är avslutade och departementets kartläggning är klar så tycker utskottsmajoriteten att vi inte vet tillräckligt om vilka kompletteringar som behöver göras. Vi vet inte heller hur man skall åstadkomma dessa kompletteringar. Utskottsmajoriteten anser därför att det vore fel att nu tillmötesgå reservanternas krav på en ny utredning. Mot bakgrunden av de förslag som kommer från utredningarna, vilka strax är klara, kan det nämligen visa sig att de problem som reservanterna har pekat på — buller från sophämtning, gatuarbeten etc. — är av den karaktären att de kan klaras upp redan i samband med propositionsarbetet. En offentlig utredning skulle i det läget bara utgöra en starkt fördröjande faktor när det gäller att åstadkomma just det vi alla är överens om, nämligen en bättre miljö i bullerhänseende. Herr talman! Jag ber med de här orden att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkandet nr 7.

Herr talman! När jag lyssnade till herr Pettersson i Lund fann jag mot slutet av hans anförande att hans värderingar i stort sett är desamma som reservanternas. Det tycks närmast vara av mera formella skäl som utskottsmajoriteten inte vill vara med om att skriva till regeringen. Herr Pettersson anför att vid förra årets riksdag hade bl.a. moderata samlingspartiets representanter varit på en annan linje och menat att trafikbullerutredningen först skulle ta upp de viktigaste sakerna. Det stämmer. Då var trafikbullerutredningen i färd med att lösa de problem som fanns angivna i direktiven, men nu är den utredningen i slutskedet, och därför kan det finnas anledning för regeringen att pröva huruvida denna utredning skall fortsätta med översynen för att få fram gemensamma bullernormer eller om man skall rekonstruera utredningen. Det borde vara en rätt naturlig mening att hävda från riksdagens talarstol. Som jag sade i mitt tidigare inlägg tycker jag att utskottsmajoriteten visar en i och för sig ur socialdemokratisk synpunkt försvarlig servilitet mot regeringen, men ur riksdagens synpunkt är den mindre förståelig. Efter herr Petterssons inlägg har sannerligen inte skälet att rösta med reservationen minskat i tyngd utan snarare tvärtom.

Herr talman! Herr Pettersson i Lund gav en alldeles korrekt redovisning av detta ärendes behandling. Jag gjorde mig skyldig till en felsägning vid ett tidigare tillfälle när det gällde att beskriva framstötarna under tidigare år. För att något komplettera det resonemanget kan jag säga att det dock inte är riktigt korrekt av herr Pettersson att påstå att det inte gjorts några framställningar sedan 1971. Det kan vara riktigt när det gäller övergripande bullerlagstiftning, men frågan om de speciella problem som man från centerhåll hoppats få lösa har drivits i motioner 1972, 1973 och 1974. Herr Pettersson får ursäkta att jag inte riktigt höll reda på de olika åren. Jag kan också berätta att 1972 ansåg man att det inte alls var lämpligt att låta den sittande bullerutredningen ta hand om dessa problem, och det blev riksdagens beslut. 1973 trodde man att trafikbullerutredningen skulle klara det här. Det motionerades på nytt 1974. Då envisades utskottet och riksdagen att besluta så att dessa problem ändå sannolikt på något underligt sätt skulle lösas genom trafikbullerutredningens försorg. Herr Pettersson får ursäkta att vi envisas och kommer igen här. I reservationen föreslår vi inte, som herr Pettersson påstår, en offentlig utredning, utan vi säger att en särskild utredning måste klara av detta. Det är nog väldigt svårt att när man så många År i följd har skjutit det här problemet framför sig kunna göra troligt att olika utredningar som nu pågår skulle bringa problemet till en snar lösning. Med detta, herr talman, vidhåller jag bifallsyrkandet till reservationen.
Herr talman! Jag vill säga till herr Larsson i Borrby att det är riktigt Enhetlig bullerlag Enhetlig bullerlag att det i Sveriges riksdag har väckts motioner i bullerfrågan varje år sedan 1970. Men jag tycker inte att det kan vara ett försvar för herr Larsson i Borrby att underlåta att något mera noggrant läsa handlingarna inför årets överläggning i bullerfrågan. Det var bara ett litet påpekande som jag ville göra i detta sammanhang. Sedan gläder det mig att höra att man inte skall tolka reservanternas krav på en särskild utredning så att de avser en offentlig utredning. Om det nu skulle bli så att utskottsmajoriteten förlorar lottningen i Sveriges riksdag på den här punkten när vi inom kort går till votering, förutsatt att det blir en lottningssituation, kan det vara en intressant och viktig information för departementschefen. Jag tror nämligen att framför allt sakliga skäl talar för att snabba åtgärder på det här området kräver att man håller ihop dessa frågor på ett eller annat sätt på departementsnivå. Om man sedan de stora utredningarna är klara skall se över att det inte finns betydande luckor i bullerlagstiftning och liknande, måste man arbeta med så många olika myndigheter och så många olika instrument att det är i första hand på departementsnivå som man åstadkommer de snabba resultaten. Därför var det mycket glädjande att höra det klarläggande beskedet som jordbruksutskottets ordförande gav att en särskild utredning icke nödvändigtvis betyder en offentlig utredning enligt reservanterna. Herr Krönmark talar om servilitet inför regeringen och säger att det skulle vara serviliteten som gjort att vi inte ville gå med på reservanternas begäran om en särskild utredning och ett särskilt tillkännagivande. Jag har försökt att sakligt redovisa skälen till vårt ställningstagande, och jag kan bara beklaga att herr Krönmark inte uppfattade dem på det sätt som jag trodde. Jag skulle kunna kontra med att säga till herr Krönmark att jag tror att serviliteten var betydligt större förra året, då vi hade moderaterna och folkpartiet med oss om att avslå en reservation med liknande syfte som denna. Då hade vi nämligen inte detta kartläggningsarbete i gång.

Herr talman! Vår skattelagstiftning bygger på principen att beskattningsåret är en sluten enhet — i allmänhet kalenderåret eller bokslutsåret — och att skatten skall betalas för alla de inkomster som har åtnjutits under denna period. Eftersom vi i vår statliga beskattning har en mycket progressiv skatteskala kommer detta att innebära att den som har en mellan de olika åren varierande inkomst ofta blir hårdare beskattad än den som har en jämn inkomst de olika åren emellan. Sedan länge har det rests krav på skapande av rättvisa genom införande av en möjlighet att utjämna inkomsterna. Därigenom skulle man erhålla en mera likformig beskattning av dem som har jämna inkomster och dem som har ojämna sådana. År 1960 infördes rätt till förlustutjämning, vilket innebär att den som under ett år har underskott kan få dra av det vid ett kommande års beskattning. I en motion, som har undertecknare från samtliga de tre icke-socialistiska partierna, har vi emellertid begärt vissa ändringar som vi finner motiverade. Sålunda anser vi att man skall ha rätt till förlustutjämning även om deklarationsplikt icke skulle ha förelegat under ett år. Vi kan inte heller finna att det bör medföra förlust av rätten till avdrag när aktierna i ett litet företag försäljs till en tidigare meddelägare, om det t.ex. har inträffat ett dödsfall. Det finns enligt vårt förmenande inget som helst motiv för att inte godkänna detta. Vidare har vi föreslagit att riksdagen skall besluta om införande av en progressionsutjämning i enlighet med vad som föreslogs av 1957 års skatteutredning. En sådan skulle vara till stor nytta för dem som har ojämna inkomster, vilket förekommer för många inkomsttagare. Den korta tid som beskattningsåret utgör kan inte sällan medföra att inkomsterna blir ojämnt fördelade. På grund av progressionen i beskattningen blir de därigenom mycket hårdare beskattade än om man hade haft en jämn inkomst. Det är därför vi nu begär att det skall framläggas för riksdagen förslag om en lagstiftning i den här riktningen. Vi kräver också en öppen resultatutjämning, som skulle kunna få stor betydelse särskilt för näringsutövare. Man torde kunna pröva om inte kontometoden, som redan har kommit till användning när det gäller skogsinkomster, är en lämplig anordning. Nu säger utskottet att denna åtgärd kommer att prövas av företagsskatteberedningen. Det är väl riktigt, och därför har vi nöjt oss med ett särskilt yttrande på den punkten. Vi moderater har ju sedan många år tillbaka här i riksdagen föreslagit att den mindre företagsamheten, som inte har möjligheter till nämnvärda avskrivningar, skulle få avsätta en viss del av sin vinst till en s.k. självfinansieringsfond. Detta skulle ha stor betydelse när det gäller att bygga upp en reserv till gagn för tryggheten. Det skulle också göra det möjligt för företaget att lättare klara konjunkturväxlingarna och därmed vara en garanti för en säkrare sysselsättning för de anställda. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till den reservation som har fogats till utskottsbetänkandet.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 15 återkommer frågor vilka vi redan tidigare vid många tillfällen har behandlat här i riksdagen, nämligen resultatutjämning och förbättrade möjligheter till avsättning till vissa fonder. Kravet på möjlighet för de mindre och medelstora företagen att göra en utjämning mellan olika år har ställts under många år och även under den allmänna motionstiden i år. Samma sak gäller kravet på rätt till avsättning till vissa slag av fonder, en fondavsättning som syftar till att åstadkomma större trygghet för såväl de anställda som det egna företaget. Kraven anser vi nu som tidigare vara fullt berättigade. Anledningen till att vi i år inte följt upp motionskraven på utredning och förtursbehandling är att här berörda frågor nu har avancerat så långt att de är föremål för översyn i företagskatteberedningen. Det gäller såväl resultatutjämningen som möjligheterna till fondavsättning. Inför detta faktum vill vi avvakta utredningens resultat. Vi förväntar att detta kommer att framläggas någon gång under 1976. Vår uppfattning i sak är oförändrad. Med tillfredsställelse ser vi att frågorna utreds — det är vårt gamla krav som vi ställt under en följd av år — och vi emotser resultatet med stort intresse. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag ber att till alla delar få instämma i vad herr Josefson nyss sade och vill bara understryka behovet av att särskilda trygghetsfonder skapas för de mindre och medelstora företagen, såsom folkpartiet föreslagit i motionen 231. Det gäller för dessa företag att bygga upp reserver inför dåliga tider, så att man så långt möjligt kan garantera sysselsättnings och lönetryggheten för de anställda.